Herr talman! Ulf Berg har frågat landsbygdsministern vilka åtgärder han kommer att vidta för att säkerställa att det finns tillräcklig kompetens hos länsstyrelserna för att fatta beslut som är juridiskt hållbara när det gäller licensjakt på varg. Jag vill framhålla att det är olämpligt att jag som statsråd har synpunkter på hur en myndighet hanterar ärenden. Jag utgår från att ansvariga myndigheter följer gällande lagstiftning. I fråga om licensjakt på varg har tillämpande myndighet att ta ställning till komplexa frågor. Detta gör de på eget ansvar. Att Naturvårdsverket efter ett överklagande gör en annan bedömning än länsstyrelsen är i sig inte anmärkningsvärt. Det bidrar till att en praxis utformas, vilket är värdefullt för den framtida hanteringen. Jag kan vidare i det aktuella fallet konstatera att Länsstyrelsen i Dalarnas län nu har fattat ett nytt beslut som innebär att den öppnar för jakt med jaktstart den 24 januari 2015.

Herr talman! Vid frågestunden förra veckan frågade jag försvarsminister Peter Hultqvist om Älvdalens skjutfält och fick ungefär samma svar som jag nu fick av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Man är livrädd för konstitutionsutskottet och törs inte lägga sig i. Det är olyckligt när både landsbygdsministern och försvarsministern är skotträdda. Om man har statliga organ som har till uppgift att vara närmast människor måste man förvissa sig om att det finns den kompetens som behövs för att de lagar vi stiftar i kommaren kan förverkligas. Det är naturligtvis extra olyckligt när det gäller jakt och förvaltning av varg. Det har varit en lång diskussion även här i riksdagen, och det har funnits en hel del åsikter från olika håll. Därför är det fantastiskt bra att vi äntligen har kommit dithän att vi har kunnat börja förvalta vargen. Jag är den förste att tycka att det också är viktigt att vi har ett regelsystem som är noggrant och precist just eftersom det är en så pass omdiskuterad förvaltning. Det är dock olyckligt när Länsstyrelserna i Värmland och Örebro klarar av sitt jobb men inte Länsstyrelsen i Dalarna. Det har också hänt i samband med ett skyddsjaktsbeslut på ett revir som i dag är föremål för förvaltningsjakt eftersom vargar var närgångna i närheten av skolgårdar och liknande. Inte heller då lyckades man formulera beslutet så att det kunde bli en skyddsjakt. Även där sa Naturvårdsverket nej eftersom alla statuter inte var uppfyllda. Som sagt: Jag är den förste att välkomna att det sker en noggrann prövning i dessa svåra frågor. Det bevisar samtidigt, om vi ska se det från den ljusa sidan, att överklagandeinstrumentet fungerar. Detta har varit föremål för diskussion, och det finns fortfarande en juridisk prövning. I dagarna kommer Högsta domstolen förhoppningsvis med ett klargörande av om man kan överklaga vargjakten i förvaltningsdomstol. Det sa Förvaltningsrätten i Karlstad ja till, men Kammarrätten i Göteborg sa att detta inte var föremål för möjlighet att överklaga. Vi hoppas att HD bringar klarhet i vad som gäller. Vi känner alla till att det är så här med lagstiftning. Vi kan också se det av den debatt som var tidigare här; ibland kan vi ha en uppfattning om vad vårt lagstiftningsarbete kan resultera i och var rågången ska vara. Det är inte alltid den hamnar där efter juridisk prövning. Just när det gäller vargjakt har vi verkligen sett prov på hur man har gjort försök från denna kammare att få till det. Men nu har vi en lagstiftning från Alliansens sida från december 2013. Om EU-domstolen inte tycker att detta strider mot gällande EU-rätt och om även Högsta domstolen kommer fram till att det inte går att överklaga tyder mycket på att det blir så här. Det är klargörande. Jag vidhåller dock att landsbygdsministern ska ansvara för detta och se till att det finns kompetens ute i de statliga myndigheterna.
Herr talman! Det är viktigt att man som statsråd följer det regelverk som finns. Det finns ingen anledning att gå utanför det. Då ska man prickas av konstitutionsutskottet. Jakten på varg är regionaliserad, och jag tycker att det är bra. Jag har fullt förtroende för de myndigheter som hanterar detta - länsstyrelserna och Naturvårdsverket. Detta är rättsprocesser som är pågående, och det är inte heller någonting som jag som statsråd över huvud taget på något sätt ska kommentera eller gå in i. Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat att de kommer att fatta beslut om överklagandena i morgon. När det gäller Dalarna har man ett beslut på att det är åtta vargar, och fyra av dem är fällda. Ulf Berg! Det finns stater runt om i världen där politiker bestämmer vem som ska sitta i en länsstyrelse eller ha ett jobb i en länsstyrelse eller på en myndighet. Men jag hoppas verkligen inte att det är dit Ulf Berg och Moderaterna vill ta Sverige.

Herr talman! Det där sista måste jag säga att jag blev lite förundrad över. Känner landsbygdsministern till att det snart ska utses en ny landshövding av regeringen? Det är regeringen som utser landshövdingen, som är yttersta chef för en länsstyrelse. Jag tycker att man ska beakta det jobbet när man ska utse en ny landshövding eftersom vår nuvarande landshövding slutar efter skid-VM. Jag är som sagt övertygad om att det är viktigt att det finns en bra ledning. Det som absolut inte är bra är när beslut i Sveriges riksdag inte blir verklighet därför att tjänstemän kanske inte har den kompetens som krävs för att riksdagens beslut ska bli verklighet. Det finns en mycket bred majoritet i Sveriges riksdag för att man ska förvalta varg. Men en person i en förvaltningsrätt kanske kan sätta stopp för det eftersom det står i domen att det är "tveksamt" om detta fungerar eller inte i EU-rätten. Jag är den förste att hålla med landsbygdsministern om att vi som lagstiftare ska vara väldigt försiktiga med att gå in och styra domslut; det ska vi inte göra över huvud taget. Men i det här fallet hade man fått delegation från Naturvårdsverket till länsstyrelsen att fatta beslut om vargjakt. Länsstyrelsen anser att man ska bedriva vargjakt och förvaltning av varg i Dalarna, men man klarar inte av att formulera beslutet vid första försöket. Det är naturligtvis otroligt olyckligt i en infekterad fråga om man inte kan sätta in rätt åtgärder från början. Att landsbygdsministern i det läget försöker beskylla mig för att ha politisk toppstyrning tycker jag är lite av ett slag under bältet. Jag tror att vi känner varandra så väl att vi vet att vi är otroligt noga med detta. Men man måste också kunna diskutera problemen: Vi får inte till en förvaltningsjakt i vissa fall därför att man inte har förmågan att formulera besluten. Länsstyrelsens första beslut överklagades också av ett annat skäl. Det var ett revir i trakten av Idre som var utpekat. Det var Jägarförbundet som ansåg att det stred mot Naturvårdsverkets delegation. Som jag tidigare sa finns det otroligt strikta bestämmelser för när jakt får inledas och vilka kriterier som ska vara uppfyllda. Jag är den förste att försvara dessa tuffa kriterier, för detta är ett mycket speciellt vilt att förvalta. Men om man har bestämt och i dialog med Viltförvaltningsdelegationen i Dalarna sagt att det ska förvaltas varg måste tjänstemännen också kunna skriva ett beslut. Bevisligen kunde man det vid andra försöket, för nu förvaltas det varg. Jag hoppas på den diskussion som vi har haft i stort sett så länge som jag har funnits i riksdagen, sedan 2006. Om allt går som det ska är jag ganska övertygad om att vargen inom en snar framtid kommer att förvaltas på precis samma sätt som vi gör med björn och lo: Man fattar vettiga beslut efter inventeringar. Då kan vi diskutera nivåer och liknande, och inte juridiskt hårklyveri.

Herr talman! Det finns tydligt reglerat i regeringsformen hur ett statsråd får gå in. Där är vi förbjudna som statsråd att gå in och värdera myndighetsbeslut, och det tänker jag följa. Också utnämningspolitiken är reglerad. På länsstyrelserna är det regeringen som utser landshövding, men inte något annat. Jag kan inte som statsråd värdera eller lägga mig i det första beslutet som man fattade på länsstyrelsen, och inte heller det andra. Man kan dock konstatera att också det andra beslutet har överklagats, men det har icke bifallits av Naturvårdsverket. Vi kan också konstatera att jakten är i gång, och av licenskvoten på åtta djur är fyra fällda.

Herr talman! Jag vill minnas att det är sju djur. Men jag kan ha fel. Eftersom en av vargarna i Örebro var kraftigt skabbangripen tilldelas man ytterligare en varg. Det är naturligtvis olyckligt ur ett helt annat perspektiv. Vi får diskutera en annan gång hur skabbproblematiken kan ställa till det eftersom skabb verkar vara betydligt mer utbrett än vad man kanske har förväntat sig. Avslutningsvis kanske man ska komma med lite kreativa förslag. Vid väldigt speciella frågor började alliansregeringen samordna så att vissa länsstyrelser hade vissa frågor. Då var det inte nödvändigt att min kompetens som biodlare skulle finnas hos alla länsstyrelser. Det är en sak som man skulle kunna fundera över. Den här typen av frågor är ändå väldigt speciella. Man skulle kunna tänka sig, med behållande av Viltförvaltningsdelegationen, att ett färre antal länsstyrelser skulle hålla på med de här frågorna för att man ska kunna få beslut som ser ungefär lika ut, oavsett vilket län man befinner sig i. Tidigare har det också varit en debatt om att vissa län kunde ha snabba skyddsjaktsbeslut medan andra län inte alls medgav skyddsjakt. Jag kan tycka att länsstyrelser ska ha samma tolkning av de regler som gäller. Det pratas naturligtvis över länsgränser, och då undrar man varför man i vissa län är så strikt hållna när andra län får. Jag är nöjd med att landsbygdsministern inte lägger sig i länsstyrelsens operativa arbete utan nöjer sig med att utse en bra landshövding för Dalarna som kommer att tillkännages 2015.
Herr talman! Jag har en upplysning. Det var faktiskt sju vargar i Dalarna från början, men man har ansökt om att få en extra, vilket beviljades i går. Det är alltså åtta vargar, och fyra är fällda. Det är viktigt att vi har en långsiktig rovdjurspolitik. Vi ska ha en gynnsam bevarandestatus. Vi ska ha respekt för rovdjuret, men vi måste också ha respekt för människan. Och vi vet att det finns problem med tamdjur som man bryr sig om. Det är också en trygghetsfråga för människor ute i bygden. Rovdjurspolitiken kan alltid utvecklas. Det är en väldigt komplex fråga, och det finns mycket laddning i frågan. Jag är aldrig främmande för att utveckla rovdjurspolitiken och för att göra den bättre. Däremot kommer jag aldrig att gå in och döma om en myndighet har gjort rätt eller fel. Det är djupt olämpligt av ett statsråd att göra det. Tack för en bra debatt!